Herr talman! Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte omregleringen av bilprovningen ska leda till högre pris eller färre servicestationer utanför tätorterna. En konkurrensutsättning av en tidigare monopoliserad verksamhet innebär i sig en möjlighet till variation på såväl serviceutbud som pris. Transportstyrelsen kommer att utöva en övergripande tillsyn av besiktningsverksamheten så att den fungerar väl med avseende på bland annat prisutveckling och tillgänglighet. Jag kommer självklart att noga följa utvecklingen men känner tillförsikt för att vi kommer att få se en god spridning av besiktningsmöjligheter i hela landet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Varför ska något som fungerar väl förändras? Vad är det som driver fram en högst diskutabel och osäker förändring när den egentligen inte behövs? Varför denna klåfingrighet? Bilprovningen i Sverige är en allmänt omvittnad effektiv och säker verksamhet. Hela 94 procent av kunderna i Bilprovningens enkät från den 31 augusti förra året har förklarat sig nöjda. Tycker ministern att Svensk Bilprovning fungerar dåligt? Hög produktivitet, god pålitlighet och i jämförelse med andra länder god prisnivå är fakta och omdömen. Ett viktigt resultat är att en liten andel av trafikolyckorna i Sverige orsakas av fel på fordon. När nu fordonsbesiktningen avregleras och AB Svensk Bilprovning ska säljas ut kan följande konstateras: I likhet med Finland där priserna tredubblats står vi inför rejäla prisökningar. Antalet stationer i glesbygd kommer att minska. Inte minst erfarenheterna från Finland visar detta. Att få betala ett högre pris och därtill få åka längre för besiktning är resultatet för den som bor på landsbygden. Är det rimligt? På ytterligare ett område genomförs nu en förändring som försämrar den regionala balansen och servicen. I stället för att gå denna negativa väg borde det har varit rimligt att ge AB Svensk Bilprovning i uppdrag att se över tillgängligheten och servicen för att bli ännu bättre i hela landet. Nu väljer man att göra om andra länders misstag. Varför är den ideologiska ambitionen att avreglera och privatisera viktigare än effekten av förändringen? Varför ska detta göras när det är uppenbart att landsbygden är förloraren? Om något visar detta att Centern och regeringen inte värnar landsbygden. Internationella koncerner som sysslar med bilprovning har blivit viktigare. Att skapa försämrad samhällseffektivitet och högre kostnader för medborgarna känns orimligt. Trots varningsklockor och blinkande stoppljus har man drivit igenom detta. Min fråga kvarstår. Vad tänker ministern göra för att förändringarna inom bilprovningen inte ska leda till högre pris och färre servicestationer utanför tätorterna? Att ha övergripande tillsyn och följa utvecklingen räcker inte. Det är att ta detta för lättsamt. Klockan går inte att vrida tillbaka. Finns det några konkreta åtgärder som ministern eller Transportstyrelsen kan vidta för att undvika högre pris eller färre servicestationer utanför tätorterna?
Herr talman! Låt mig vidga perspektivet i Peter Hultqvists fråga lite grann. Jag har full förståelse för att förändringar och i detta sammanhang en omreglering från monopol till mångfald är grund för oro och frågetecken. Många som är verksamma funderar över vad som kommer att ske. Här kan man dock hänvisa till ledningen för Svensk Bilprovning som ser det som en inspirerande utmaning och står på tå för att ytterligare utveckla sin verksamhet. Det är en bekräftelse som man ska ta med i detta. Innan omregleringen träder i kraft genomför Transportstyrelsen en så kallad nulägesanalys där relevanta indikatorer för bland annat det som Peter Hultqvist efterfrågar, prisutveckling och tillgänglighet, identifieras och mäts. Därefter kommer halvårsvisa mätningar av samma indikatorer att genomföras för att se hur de har förändrats över tid. Mätningarna bygger på uppgifter som rapporteras in från de olika besiktningsorganen och troligen också på konsumentundersökningar. Därtill kommer man att arbeta med stickprovskontroller. I en prisdiskussion fastnar Peter Hultqvist vid priset. Jag har aldrig hört service, serviceutbud och ändrad efterfrågan utifrån konsumenternas behov beroende på att det ser olika ut i olika delar av landet, alltså olika delar av konsumentperspektivet. Förändrar man serviceutbud, tillför eller avvecklar delar, förändras självklart priset. Den som önskar en annan typ av service är beredd att betala för det. Låt oss titta på jämförelser och monopolets prisläge. Sverige är ett av endast sex länder i Europa som har monopol på bilbesiktning. När vi tittar på kostnadsligan ligger Sverige i mitten. Du hittar inga tydliga och enkla samband mellan statligt monopol och prisnivå där, Peter Hultqvist. Det hör till om man vill nyansera debatten eller konfliktdiskussionen om bilbesiktningen och dess service runt om i landet.
Herr talman! När jag hör ministern känner jag inget hopp om annat än sämre service och högre priser för människor som bor i gles och landsbygd. Man tar bort pristaket för besiktning. De företag och koncerner som ger sig in i detta måste naturligtvis ha ut sin vinst; det är själva drivkraften i detta. De kommer att höja priserna när pristaket försvinner. Jag tror inte att privata intressenter kommer att stå i kö för att ägna sig åt bilprovning på mindre orter eller i glesbygd. Om ministern har en annan uppfattning får hon gärna redovisa den. Halvårsvisa mätningar, konsumentundersökningar och stickprovskontroller är inte instrument för att styra upp detta. Jag återkommer till frågan: Finns det några instrument från regeringens eller Transportstyrelsens sida eller från annat håll som kan förhindra den befarade utveckling som jag har redogjort för? Jag sade att Sverige ligger på en god prisnivå. Det är möjligt att det är i mitten på tabellen för Europa. Men i Regeringskansliets egen departementsskrivelse säger man angående utvecklingen av den finska marknaden att det är höga inträdesbarriärer, få aktörer, begränsad priskonkurrens, medelhög tillgänglighet och god lönsamhet för aktörerna - det vill säga en ganska dåligt fungerande marknad. Detta har lett till lägre effektivitet. I tätorterna har det här möjligtvis varit positivt. Men i gles och landsbygd har det inte varit det. Då kan man fråga sig: Varför skulle det bli annorlunda i Sverige än i Finland? Vad är det som talar för det? Jag skulle vilja sätta in det här i ett lite bredare perspektiv. Svensk Kassaservice, Skatteverket, polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen - den ena myndigheten efter den andra centraliseras. Nu kommer också bilprovningen. Det blir på något vis en små stegens tyranni som utarmar och försämrar servicen i många delar av landet. Det här är naturligtvis inte bra. Det är till och med så att man från trafikutskottets borgerliga majoritet är medveten om risken med åtgärden. Man skriver att stor vikt ska läggas vid att god tillgänglighet ska råda i hela landet när det gäller uppföljningen. Det är väl i parallellitet med det ministern säger. Man är medveten om riskerna, men tar ändå steget och river upp en väl fungerande, effektiv och prismässigt bra verksamhet. Man gör det här även om varningssignalerna är så tydliga, även om erfarenheterna är negativa från andra länder. Det är så det blir när kartan är viktigare än verkligheten. Jag tror att uppföljningsinstrumenten inte är tillräckliga. Jag känner inte rätt trygghet i den typen av besked. Det är naturligtvis så att det är en god ambition att följa upp. Men har ministern någon uppfattning om vilka åtgärder man kan vidta, vilka instrument man kan använda, så att vi inte står där med högre priser och sämre tillgänglighet i gles och landsbygd? Ordföranden för Motorbranschens Riksförbund har skrivit: "En avreglering brukar syfta till att skapa hög konkurrens och tillgänglighet. När fordonsbesiktningen avregleras är det risk för motsatsen." Det är hans konstaterande, och det är många som har gjort ungefär samma analys. Varför kan inte ministern komma med något konkretare än formuleringen om att "följa utvecklingen"? Att man följer utvecklingen är ingen garanti för att det inte blir högre priser och färre serviceställen i glesbygden.
Herr talman! I grunden skiljer sig naturligtvis Peter Hultqvists och min syn på människor och företagande samt entreprenörers och driftiga företagares vilja att skapa utveckling och hitta nya modeller och lösningar som är anpassade till konsumenten. Jag vet att vi har helt olika syn på detta. Jag är naturligtvis ingen företrädare för monopolsituationer i sig, förutom något undantag kanske. Det är klart att jag har stark tilltro till den skaparkraft som kreativa människor har för att utveckla och driva företag. Jag återgår till tillsynsverksamheten och hur den ska vara utformad. Det ligger naturligtvis i det svar som jag gav. Man ska bedöma nulägessituationen vad gäller prisutveckling och olika indikatorer som är relevanta för att kunna följa hur utvecklingen sker. Det sker mätningar, stickprovskontroller, halvårsvis. Då ligger det naturligtvis i sakens riktning att Transportstyrelsens uppgift att genomföra detta ska relatera till att det också är de som har redskapet att föreslå åtgärder. Det ligger i tillsynsmyndighetens ansvar. Låt oss ta oss tillbaka till Finland, som mycket riktigt fick en helt annan prisutveckling. Men det man glömmer bort när man hittar ett grannland är att beskriva det på rätt sätt. Det finns många orsaker till fördyringarna i Finland. Den viktigaste är antagligen att bilbesiktningen momsbelades med 22 procent precis i samma skede som verksamheten avreglerades. Dessutom infördes nya moment, som stötdämpartester, vilka också naturligtvis är en del av det samlade uppdraget, som är en del av prisunderlaget. Det som Peter Hultqvist också glömmer bort att redovisa är att tillgängligheten ökade mycket kraftigt i Finland. Antalet stationer har ökat från 78 till 256 enligt de McKinseyrapporter som vi har fått. Det här har inte gått snabbt. Vi har studerat, följt och värderat detta innan vi tagit ett moget beslut för omregleringen. Man kan också konstatera att den utökade tillgängligheten är ganska jämnt fördelad över hela landet. Såväl öppettider som drive-in-möjligheter har utvecklats, och man har därmed förbättrat tillgängligheten och serviceutbudet för att nå konsumenter på det sätt som konsumenten tycker kan vara smidigt.
Herr talman! Priset har gått upp från 17 euro till 46 euro i Finland. Det är nästan en tredubbling av priset. Momsen är 22 procent. Den förklarar bara en del av prisökningen. Erfarenheten från Finland är att man har fler stationer i storstäder, tätorter och medelstora städer. Men gles och landsbygd har alltså fått problem i det här sammanhanget. Jag vill också konstatera att i regeringens egen analys av det här markerar man få aktörer. Det är stora koncerner som har gått in på den här marknaden och är dominerande. Det är begränsad priskonkurrens och medelhög tillgänglighet. Sedan noterar man god lönsamhet för aktörerna, om det nu var det viktiga i sammanhanget. Jag ser det mer utifrån konsumentnyttan. Sedan kan man väl ändå kosta på sig att konstatera att 94 procent av kunderna i augusti förra året uttalade att de är nöjda med verksamheten. God effektivitet, god tillgänglighet och god samhällsnytta är det som kännetecknat Svensk Bilprovning. Tycker ministern att den här verksamheten i dag fungerar dåligt? Beskedet från ministern i dag handlar alltså om uppföljning och analys och att man i så fall från Transportstyrelsen ska föreslå eventuella åtgärder. Är ni beredda att återinföra pristak? Har ni möjligheten att beordra exempelvis den stora finska koncernen, som nu kanske är på väg in på den svenska bilprovningsmarknaden, att fixa stationer i olika glesbygdssamhällen och mindre tätorter? Det är två intressanta frågor som man kanske skulle svara på för att ge besked inför framtiden.
Herr talman! I sakens riktning är det naturligtvis så att Peter Hultqvist alltid ska upprepa frågorna fast han har fått svar på dem. Jag har redogjort mycket tydligt för tillsynsverksamheten och Transportstyrelsens ansvar i detta sammanhang. Vi ska backa tillbaka till mitt första svar. Där talar jag mycket tydligt om Swedac, som i sin tur kommer att utöva en annan del av tillsynen. Alla de ackrediterade besiktningsorgan som man kommer att besluta om följer till exempel det geografiska villkoret, det vill säga att alla besiktningsformer ska erbjudas inom det län som man har åtagit sig att verka inom. Vi kommer naturligtvis inte att vara överens om det här, Peter Hultqvist, eftersom jag i grunden tror på en mycket tydlig och stark skaparkraft och vilja att utveckla verksamheter i alla delar av landet. Men vid en avreglering av något som har varit ett monopol eller monopolliknande är det klart att det alltid inledningsvis kommer att vara ett fåtal aktörer som hinner med eller som står i startgroparna. Det är ganska naturligt att sådana som har erfarenhet och ligger i nära anslutning till uppdraget också är de som kommer att visa sitt intresse. Jag ser fram emot att följa det här, vilket vi gör i alla verksamheter som vi på ett eller annat sätt omreglerar eller avreglerar, för detta är naturligtvis stora förändringar som man ska ha respekt för, och det kommer jag i allra högsta grad att ha.